Herr talman! Tack, statsrådet. Det var verkligen ett intressant svar. Jag konstaterar att vi delar en oro, att det finns en medvetenhet om problemen med nuvarande socialbidrag och att en reform måste komma till stånd. Jag ser också att det finns en medvetenhet om bristerna vad gäller aktivering av de personer som i dag kan arbeta och behöver söka socialbidrag. Det är verkligen viktigt att fastställa. Jag ska inte diskutera Morgan Johanssons historieskrivning. Jag förstår att du gör den, och det är helt okej. För mig är det intressantare att konstatera att det finns en utveckling i Sverige som är oroväckande på lång sikt. Man kan jämföra toppen på den senaste högkonjunkturen med den föregående, det vill säga ungefär 1990 jämfört med början på 2000-talet. Vi kan då konstatera att sysselsättningen minskat kraftigt, det vill säga de framsteg som gjordes från 1997 och framåt räckte inte riktigt. Vad gäller socialbidraget kan vi konstatera att kostnaderna ligger ganska högt. Om man jämför siffran för 2004 med siffran för 1990 - givetvis i fast penningvärde - ligger vi nästan 40 % över. Den exakta siffran är drygt 37 %. Det handlar inte om fler personer som behöver socialbidrag, men de som behöver det behöver mycket mer och under längre tid. Det är givetvis något som vi måste ta tag i. Därför välkomnas ministerns medvetenhet. 2004 var ett dåligt år, det vet vi alla och det erkänner också ministern. Den positiva trend som vi hade från 1997 till 2003 vändes, och efter sex sju år ökade socialbidragskostnaderna med ungefär 5 %; det beror på hur man räknar, men de ökade i alla fall, vilket är ganska oroväckande. Vi har nu en utredning som ska lämna sitt slutbetänkande omkring den 1 november. Varför vänta så länge? Kan vi vänta så länge? Har vi inte tillräckligt med erfarenheter, beredskap och historier som skulle kunna ge oss åtminstone en grund för att lite fortare ta tag i frågan? I politiken låter kanske inte två år, eller nästan två år, så värst mycket. Man måste förbereda och göra saker på ett bra sätt, men för de människor som behöver komma ut ur utanförskapet och ta sig ur bidragsberoendet är det för lång tid. Det gäller människor som ofta redan väntat alldeles för länge. Det finns en senfärdighet i reaktionen som jag är lite bekymrad över.

Herr talman! Jag fick inte något svar, ministern, på frågan om varför ni väntar så mycket. Det skulle vara intressant att veta. Du säger att det vände år 2004 och att socialbidragskostnader och antalet socialbidragstagare att öka. Men inte överallt! I Stockholm har vi till exempel Älvsjö och Liljeholmen, där man har tagit Skärholmens modell. Där minskar socialbidragen ganska kraftigt. Till och med under dåliga tider eller inte så goda tider kan man alltså göra mycket. Därför hoppas jag att du förklarar för dem som lyssnar och för dem som kanske i dag väntar på att ni gör något varför ni väntar så mycket. Det går ju att förändra i dag. Svara på det, snälla du! Kalle Larsson! När det gäller sex timmar och bibehållen lön så är det med sådana idéer som det slutar som det gör i alla de kommunistiska diktaturer som min vän här är vän av. Därför går det så illa. Du kan fortsätta med detta, men jag hoppas att du aldrig får makten i Sverige och kan förverkliga den här typen av idéer. Vad gäller ditt debatterbjudande så väntar jag faktiskt på svar från Lars Ohly om att debattera de här frågorna. Om han inte vågar ställa upp så kan jag kanske tänka på ditt mycket trevliga erbjudande. Astudillo! Du citerar gång på gång en intervju som är anmäld till Pressombudsmannen, och det vet du. Det har skickats ett mejl, och det är publicerat. Du använder en intervju som är anmäld för att vara fejkad, och du har inga betänkligheter. Det säger mycket mer om dig än vad det säger om någon annan. Du borde åtminstone vänta till dess att Pressombudsmannen säger något om intervjun. Var lite mer försiktig! Var lite ärligare! Vänta lite med att kasta smuts på andra.